Fru talman! Vi är tydligen ganska så överens om situationen i Tyskland och Sverige. Men jag tror att tyskarna närmar sig den svenska situationen under 90-talet dels när det gäller andelen äldre äldre, dels när det gäller kvinnornas benägenhet att gå ut på arbetsmarknaden. I olika europeiska länder kommer man att närma sig de svenska förhållandena. Också skattetrycket kommer därmed att påverkas. Det är inte alls fråga om ett historielöst resonemang. Att indragningar har gjorts under en period då de ekonomiska förutsättningarna trots allt var bättre behöver inte betyda att indragningar skall göras när kommunernas ekonomiska situation är sämre. Det tycker jag är synnerligen ologiskt. Verksamheten kommer att påverkas. När det gäller rättighetslagstiftningen kan jag bara kostatera att denna är starkare på äldreomsorgsområdet. Därmed faller en del av argumenten. Kanske finns det skäl att se över denna lagstiftning. Jag är inte helt övertygad på den punkten. En rättighetslagstiftning är, precis som Jerzy Einhorn sade, en komplicerad sak, eftersom inte hela äldregruppen kan komma i fråga. Då skulle lagstiftningen inte bli särskilt verkningsfull. I stället får man föra diskussioner om en snävare personkrets. Det gör att en rättighetslagstiftning utöver den vi har enligt socialtjänstlagen blir komplicerad.
Fru talman! Jag har synpunkter på tre inlägg här. Först gäller det ÄDEL-reformen. Jag håller med Jan Andersson om att den bara gäller sedan ett antal månader. Naturligtvis skall en utvärdering göras. I en utredning här har ju frågan ställts om man inte t.o.m. kunde tänka sig att ÄDEL reformen blev föremål för en prospektiv utvärdering, så att det verkligen gick att ta ställning till hur pass effektiv reformen är. Vi har ju haft olika uppfattningar på den punkten. Därför är det bättre att försöka att titta i facit så fort som möjligt. Sedan gäller det neddragningarna i kommunerna. Som jag redan anfört tycker jag att man skall ta vara på de möjligheter till förbättringar som kan göras och som dessutom innebär att pengar kan sparas. Kommunerna måste acceptera privata initiativ då det gäller äldreomsorg. Som det nu är har jag ett exempel på att kommunen betalar 800 kr. till landstinget för att patienter med senil demens ligger inne på sjukhuset. Därför finns det inte något incitament för att släppa in krafter som för 1 100 kr. kan sköta läkarvården både vad gäller den kommunala omsorgen och den del som faller på landstinget. Detta tycker jag är ett resursslöseri. Dessutom måste man ta till vara de utredningar som finns och som visar att det är billigare med ålderdomshem. Därför måste vi accelerera byggandet av ålderdomshem. Det som gjorde mig riktigt upprörd var alkoholfrågan. Här har jag några synpunkter från mitt parti. För det första har, som Chatrine Pålsson påpekade, regeringen bara funnits i ett halvår. Därför har jag i mitt utskott tyckt att man kanske kunde se vad regeringen kommer fram till. För det andra finns det en alkoholkommission, som skall göra en sammanhållen bedömning. Men alkoholkommissionen har ansetts vara alltför heterogent sammansatt, alltifrån nykterister till sådana som vill dricka en hel del, och har därför inte ansetts kunna avge något bra yttrande. Dock återspeglar sannolikt alkoholkommissionen sammansättningen i samhället i stort. Därför tycker jag att man skulle avvakta denna. För det tredje kommer EG-problematiken att lösa denna fråga åt oss. För det fjärde vill jag säga som Olof Palme. I vårt parti skall det vara högt i tak. Det skall finnas utrymme för vissa nyansskillnader i åsikter. Men naturligtvis står jag bakom mitt partis alla motioner. Är det så man vill ha det, fru talman, kommer jag att begära votering och knapptryckning på varenda reservation som Ny demokrati har gjort. Det tycker jag inte är speciellt konstruktivt.
Fru talman! Jag delar Johan Brohults synpunkter när det gäller utvärderingen av ÄDEL-reformen. Vad jag vet arbetar socialstyrelsen oerhört seriöst med en omfattande utvärdering av ÄDEL Jag vet att Johan Brohult har engagerat sig mycket hårt i byggandet av ålderdomshem. Min principiella inställning är att det skall finnas många olika alternativ för de äldre. Det skall finnas ålderdomshem, gruppboende, möjlighet att bo kvar hemma och få hemtjänst och hemsjukvård. Det skall finnas sjukhemsplatser osv. Det som till syvende och sist skall vara avgörande för vilket alternativ den enskilde skall få är den enskildes egen vilja och behov. I det avseendet tror jag att kommunerna är kapabla att bygga de bostäder -- ålderdomshem är numera en boendeform, liksom sjukhemmen -- som är till gagn för de äldre. När det gäller alkoholpolitiken förstår jag faktiskt inte Johan Brohults upprördhet. Det finns en betydande samsyn i utskottets betänkande, så när som på behovet av en alkoholkommission och behovet av att komma med åtgärder på det alkoholpolitiska området för att vi skall upprätthålla den alkoholtradition som vi har haft. Det är väl inte bara jag som uppfattat att Ny demokrati hade en fundamentalt annorlunda inställning -- här var det inte bara fråga om nyansskillnader, Johan Brohult -- i alkoholfrågor. Därför blev jag uppriktigt sagt förvånad när Ny demokrati ställde sig på samma sida som övriga partier i de principiella frågorna.
Fru talman! Jag är tacksam över att Jan Andersson framhåller att mångfalden i åldringsvården är mycket viktig. Det har jag försökt att framhålla. Jag är tacksam över att vi har en samstämmighet i de synpunkterna. Naturligtvis skall de äldre personer som vill det fortsätta att bo hemma, även om det skulle kosta mer. Det är bara det att jag vet att många av dem som vi kastar ut, och som inte kan komma någon annanstans än tillbaka till ett hemmaboende, gärna skulle vilja ha ett boende på ålderdomshem eller i servicehus. Beträffande mångfalden delar jag fullständigt Jan Anderssons uppfattning. Ibland har kommunerna dock inte visat sig vara kapabla att ta till vara denna mångfald. Vi får hoppas att detta skall bli bättre i framtiden. Jag är ledsen för att Jan Andersson uppfattade mig som upprörd. Det kanske delvis var sant då det gällde alkoholen. Jag har inte gjort några invändningar i den diskussion som vi har haft i utskottet av de fyra skäl som jag räknade upp. Men man får absolut inte dra den slutsatsen att jag inte står bakom partiet i denna fråga. På grund av att min tid för replik snart är slut, kommer jag att hänvisa till det Peter Kling kommer att säga om några minuter om vårt partis inställning i denna fråga.
Fru talman! Det är sant, Johan Brohult, att det finns en brist på särskilda boendeformer. Det har socialutskottet och riksdagen varit medvetna om. Det var en av orsakerna till att ÄDEL-förslaget lades fram. Det skulle skapas incitament för kommunerna att bygga fler särskilda boendeformer. I ett avseende gav vi också riktlinjer för en viss typ av särskilt boende, nämligen gruppboendet. Det fanns en så stor brist att vi tillfälligt gav stimulansbidrag till den särskilda boendeformen. När det gäller alkoholpolitiken blev jag ännu mer förvånad av det senaste inlägget. Det jag kan konstatera, och det tror jag att alla kan konstatera som läser socialutskottets betänkande, är trots allt att det i de principiella frågorna finns en stor samsyn, förutom på de två områden som jag har nämnt. Johan Brohult säger att detta är hans inställning och att han också står bakom sitt partis inställning. Det gör mig ännu mer förvirrad. Jag kan väl inte så ha missuppfattat Ny demokratis budskap i valrörelsen.

Fru talman! I mitt inlägg kommer jag att ta upp hälso och sjukvården, vissa folkhälsoproblem och handikappolitiken. Jag kommer även att återkomma till en del av Jan Anderssons frågor. Jag utgår från de reservationer som finns fogade till betänkandet samt från några motioner som vi har diskuterat i betänkandet. De båda första socialdemokratiska reservationerna, om en generell välfärdspolitik, utveckling av hälso och sjukvården och försök med en effektivare sjukvårdsorganisation har redan debatterats i princip. Jag nöjer mig med att bara säga att vi är överens om målen, en hälso och sjukvård på lika villkor och av hög kvalitet. Även den solidariska finansieringen är här grundläggande, antingen genom skatter eller genom obligatoriska avgifter. Det som skiljer oss åt är vägen till detta mål, hur vi kommer dit, med vilka olika instrument. Där ger vi mer makt, större valfrihet, åt den enskilde än vad Socialdemokraterna har gjort. Men där finner jag att Socialdemokraterna mer och mer kommer över på vår planhalva. Jag tycker t.ex. att stödet till stilprojektet, dvs. möjligheten att välja sina egna hjälpare, är just ett tecken på detta. Därmed går jag över till husläkarsystemet. Det står i regeringsförklaringen och i årets budgetproposition att ett husläkarsystem kommer att införas. Socialdemokraterna är med på det. Så småningom nappar man på våra idéer. Men man hyser en oro för att det inte kommer att finnas tillräckligt med läkare och att ett remisstvång skall förhindra valfriheten. När det gäller tillgången på läkare klaras halva behovet direkt i dag. Från företagshälsovården frigörs en hel del läkare som har allmänläkarutbildning. Akutsjukvården effektiviseras, och skatteomläggningen gör att det går att få fler timmar per läkare. Det finns framför oss en utökad läkarresurs som kan komma husläkarsystemet till del. Dessa frågor, liksom frågorna om remissförfarandet, behovet av barnläkarkompetens, barnhälsovårdens utformning, mödrahälsovården, behovet av gynekologer för kvinnor, kopplingen till företagsläkarna och de andra yrkesgruppernas roll i husläkarsystemet, bereds nu i regeringskansliet. Framemot hösten får vi klarhet i vad som kommer att bli resultatet av beredningen. Socialdemokraterna har en reservation om psykiatrin som är förvånande. Vi väckte en utförlig partimotion om psykiatrin under förra mandatperioden. Den avslogs med hänvisning till den psykiatriutredning som då hade tillsats och som nu pågår. Nu är det ombytta roller. Nu väcker Socialdemokraterna en motion om psykiatri, och vi avstyrker den med hänvisning till pågående utredning. Jag har stor tilltro till att socialutskottets ordförande Bo Holmberg, vice ordförande Sten Svensson och alla övriga som sitter med i utredningen kommer att komma fram med kloka förslag i enlighet med båda dessa motioner som har väckts under senare år. Vidare har vi folkhälsofrågorna. Socialdemokraterna efterlyser en tobaksproposition och tar vidare upp alkoholfrågan. Jag vill samtidigt påminna om att ni socialdemokrater inte var så pigga på att lägga fram en egen proposition förra våren. Ni bakade in dessa frågor i folkhälsoinstitutets uppgifter. Var det taktiska överväganden som låg bakom? Det var ju ganska nära ett val. Vi skall väl vara ärliga nog att erkänna att ingen av oss är så entusiastiska över att gå in på den privata sfären och införa restriktioner och åtgärder när det gäller livsstilsfrågor. Men just när det gäller tobak och alkohol anser jag att det är viktigt att vi vågar visa att vi vill. Det kommer snart en tobaksproposition. Vi är ett antal riksdagskvinnor från sex av de sju partierna -- Ny demokrati ställde inte upp -- som har föreslagit långtgående åtgärder för att minska tobaksbruket -- inte minst bland kvinnor. Vi får se vad som tas med i propositionen. I det här sammanhanget vill jag också understryka att det dyker upp nya folkhälsoproblem. Spelberoende är ett sådant problem som har börjat synas allt tydligare. Det kan finnas 10 000--50 000 människor som är lika beroende av spel som en del är av alkohol. Det är ett tillstånd som vården står handfallen inför och där det behövs kraftfulla satsningar. Jag ser till min glädje att folkhälsoinstitutet får ta på sig den uppgiften att komma till rätta med problemet. Kvinnors hälsa är ett annat problem som skall tacklas av folkhälsoinstitutet. Institutet har fått fler uppgifter än dem som Socialdemokraterna föreslog förra året. Det har kommit ut en bok som heter Carlstedt som verkligen utgör bränsle för behovet... Mikrofonen är konstig för mig också. Gudrun Schyman och jag har tydligen något gemensamt, nämligen att vi inte klarar mikrofonen. Men det är kanske det enda vi har gemensamt. Boken utgör bränsle på debatten om vad som inte görs beträffande kvinnors hälsa. Kvinnor har samma rätt som män att få sina hälsoproblem tillgodosedda. Vänsterpartiet tar upp frågan om epidemiologi och folkhälsoinstitutet. Vi i mitt parti tyckte från början att epidemiologi borde ingå som en uppgift hos folkhälsoinstitutet. Så blev det inte. Men jag har fått klara garantier för att det kommer att bli ett bra samarbete mellan socialstyrelsen och folkhälsoinstitutet när det gäller de epidemiologiska frågorna. Bo Holmberg tog upp frågan om aidsdelegationen och aidsarbetet. Jag tycker att det skulle utgöra en försvagning av insatserna i framtiden mot hiv, om inte dessa insatser samordnades med arbetet mot missbruk och sexuellt överförbara sjukdomar hos folkhälsoinstitutet. Sedan har vi själva aidsdelegationen. Där pågår diskussioner om hur den politiska insynen och påverkan av aidsarbetet skall skötas. En ytterligare fråga inom folkhälsan gäller de abortförebyggande åtgärderna, och som blir allt viktigare. Det finns orosmoln när det gäller abortlagen. I USA pågår en otäck debatt om att inskränka den fria rätten till abort. Här i Sverige spirar en likartad debatt. Jag hoppas att den dör i sin linda. Jag noterar att Socialdemokraterna också har börjat intressera sig för om smittskyddslagen kan ha en hämmande effekt när det gäller människors benägenhet att testa sig och söka vård. Vidare till frågan om alternativmedicin. Socialdemokraterna hävdar å ena sidan i en reservation kravet på utvärdering av medicinska behandlingsmetoder och kräver mer pengar till SBU. Å andra sidan vill Socialdemokraterna ha en öppnare attityd till alternativmedicin. Vilket ben vill man stå på? Antingen skall man kräva värdering av alla behandlingsmetoder, eller också tar man risken och lättar på kraven. Någon konsekvens måste det vara. Jag tycker att det är rimligt att när det gäller naturmedlen och metoderna att vi anpassar oss till EG. Det är viktigt att inte släppa på kvaliteten. Varför tog inte den förra regeringen upp alternativmedicinkommitténs arbete? Ni hade gott om tid på er att göra det. Vidare har vi amalgamet. Sedan betänkandet justerades har medicinska forskningsrådet kommit med sin bedömning av amalgamets risker. Den bedömningen har lett till slutsatsen, så vitt jag förstår av de sammanfattningar jag har fått ta del av, att riskerna överdrivits och att det finns skäl för regeringskansliet och socialstyrelsen att fundera extra över denna fråga. I årets motionsflod finns ett antal motioner om olika sjukdomar som motionärerna inte tycker har fått tillräcklig uppmärksamhet i hälso och sjukvården. Motionerna avvisas med motiveringen att det är landstingens sak att hantera dessa frågor. Men jag anser att detta är bekymmersamt. Det är fråga om sjukdomsgrupper, udda eller nya. Vi måste på något sätt finna en form i riksdagen för att också lyfta fram dessa behov. Jag vill här lyfta fram ett problem som jag har väckt en motion om, nämligen ''sektsjukan''. Det är det psykiska tillstånd som människor kommer i när de fångats i en religiös sekt och försöker frigöra sig från den. När betänkandet skrevs avstyrktes min motion med motiveringen att psykiatrin kan ta hand om de problemen. Jag fogade mig i det. Men sedan blev jag kontaktad av kollegor som sade att det här är ett problem som man står handfallen inför. Jag tog då kontakt med ordföranden i Svensk Psykiatrisk Förening, som inte heller visste hur man skulle hantera detta problem. Hon letar nu efter kunskap och information. Om inte en professor i psykiatri och ordförande i Svensk Psykiatrisk Förening vet vad man skall göra i de här fallen, menar jag att vi har blivit missledda i utskottet. Jag kommer igen i frågan. Vidare till handikapp. Jag tolkar det Jan Andersson sade som att ingen kan tvivla på Bengt Westerbergs, Folkpartiet liberalernas, engagemang i frågan. Bengt Westerberg sade också att den frågan utgjorde vårt enda vallöfte. Vi har föreslagit en rad åtgärder. Det handlar om att vårdbidraget höjs den 1 juli 1992, om särskilda pensionstillägg med fler förmånsnivåer, om att rekvisitet för hur vårdår skall räknas mildras och att det skall gälla retroaktivt från den 1 januari 1991, om ökat stöd till handikapporganisationerna, om en förstärkning till dövblinda samt om rikstolktjänst. Handikapprådet undantas från sparkrav. När det gäller övriga åtgärder återkommer vi i höst efter det att handikapputredningens förslag har remissbehandlats. Jag kan inte här i debatten föregripa hur den propositionen kommer att se ut och inte heller gå in på om rättighetslagen skall utvidgas till att gälla ytterligare grupper. Jag är medveten om att det finns en personkrets med stora behov. Den skulle vi naturligtvis gärna vilja tillmötesgå, men det handlar om både finansering och att få en rätt utformning av åtgärderna. Sen vill jag också nämna att det handlar om en koalitionsregering, där de olika partierna går ut med sina vallöften som naturligtvis sedan måste arbetas samman i en koalition. När det gäller MUF har jag inga kommentarer, i likhet med Maud Ekendahl. Jag vill ta upp en sak med Ny demokrati. Ny demokrati föreslår i en motion med Ian Wachtmeister som första namn att staten skall dra ned på anslaget till landstinget med 3 miljarder kronor. Det här var ett av förslagen till alla de neddragningar som Ny demokrati gick ut till val på och antagligen, precis som i alkoholfrågan, vann en del röster på. Men det följer ni inte upp nu. Jag hade förväntat mig en reservation på denna punkt. Det här är väl betecknande för Ny demokrati: man gick ut i valrörelsen, lovade kraftiga skattesänkningar -- ett tag var man uppe i ett par hundra miljarder -- men när man får mer kunskap har man inget förslag om hur det skall gå till. Den här gången gäller det socialutskottets ansvarsområde. Jag undrar var det var som besparingarna egentligen fanns att hämta. Löftesvek är allvarliga ting, inte minst i politiken, för det rubbar förtroendet för politikerna. Slutligen kort till Jan Andersson om äldreomsorgen. När ÄDEL-reformen löser upp propparna i äldreomsorgen, så att människor kan bo och vårdas på rätt nivå, kommer en del pengar att kunna sparas, inte över en natt men det kommer att innebära besparingar. Därtill kommer ett enpåsesystem för kommunernas statsbidrag. Men jag ser också andra möjligheter, t.ex. att lära ut hur äldre kan vårda sin hälsa och undvika olyckor och att avlasta anhöriga med dagvård resp. nattvård så att de orkar med att vårda sina anhöriga. Det finns en rad sådana förslag som sammantagna kan ge avsevärda effekter. Jerzy Einhorn var inne på några av dem när det gäller handikappområdet. Jag tror inte att förvärvsfrekvensen bland kvinnor går ner till 50 % under 90-talet, för jag tror inte att unga kvinnor ställer upp på det.

Fru talman! Jag vill återigen upprepa det som Maud Ekendahl sade. Det som sägs av MUF:s ordförande får stå för MUF. Vi regerar ihop med Moderata samlingspartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Jag har inte någon anledning att tro att det skall bli några bekymmer. Regeringsförklaringen talar sitt tydliga språk. Men om vi skall kunna genomföra allt som vi vill genomföra, måste vi få Sveriges ekonomi på fötter. Det är därför som vi under de närmaste åren måste gå igenom denna svåra process. Det finns vissa ljusningar, bl.a. en försiktig antydan om litet fler order till svenskt näringsliv, men vi vet inte om det är en uppåtstigande trend eller en engångsföreteelse. Vi måste ha ett väl fungerande näringsliv, om vi skall ha råd med välfärden.
Fru talman! Jag har två korta frågor till Barbro Såvitt jag har förstått är besvikelsen stor bland många Folkpartikvinnor över förslaget om en försämring av föräldraförsäkringen. Jag kan tänka mig att Barbro Westerholm som ordförande i Folkpartiets kvinnoförbund är väl medveten om det. Helén Odenljung och Karin Pilsäter från Folkpartiets ungdomsförbund tog direkt avstånd från förslaget och gick ut och sade att det hör hemma i papperskorgen. Jag undrar bara om också Barbro Westerholm vill slänga förslaget i papperskorgen. Min andra fråga gäller den lagstadgade rätten till barnomsorg. Folkpartiet har vid flera tillfället väckt kommittémotioner i frågan. Varför ville inte Folkpartiet under behandlingen i socialutskottet stödja vårt förslag? Det hade varit naturligt. Sedan vill jag passa på att justera mitt yrkande. Jag står bakom alla s-reservationer som är fogade till betänkandet, men för att kammaren skall vinna tid yrkar jag bifall till reservationerna 3, 4, 7 och 21.
Fru talman! I fråga om familjepolitiken pågår det ett arbete, vilket refererades av Bengt Westerberg. De synpunkter som vi i vårt kvinnoförbund har framför jag direkt till honom. Eftersom han inte är närvarande, ger jag inte fler kommentarer om detta. Den andra frågan missade jag. Anledningen till att vi inte har stött någon reservation av er är att vi arbetar i en koalitionsregering. Det är den vägen som vi går fram med våra olika förslag.
Fru talman! Jag har en fråga och en kommentar till Barbro Westerholm talade om att det frigörs resurser från företagshälsovården, som skulle möjliggöra husläkarreformen. Jag blir då orolig för att företagshälsovården kommer att utarmas så, att man inte kan bedriva en företagshälsovård på det sätt som den hittills har bedrivits. Jag vore tacksam för en kommentar omkring detta. Jag håller fullständigt med om att statsbidraget kan avskaffas, men det förutsätter att det blir en fri etableringsrätt för läkare. Då kan företagshälsovården fortsätta med sin verksamhet. Jag fick en fråga vad som har hänt med besparingen på de 3 miljarderna, som en nedläggning av landstingen skulle medföra. Barbro Westerholm undrade varför jag inte hade reserverat mig i utskottet. Jag har inte sagt att man skall lägga ned landstingen. Däremot har jag sagt att man skall avskaffa det delade huvudmannaskapet, vilket i princip är samma sak. Då Barbro Westerholm var närvarnde sade jag också i kammaren att ett stort problem -- ekonomiskt och för patienterna -- är dubbla och tredelade huvudmannaskap. I den försäkringsfinansierade budgeten är sjukpenning, sjukpension och arbetsskadeersättning statsfinansierade. Sjukvårdsbudgeten, omvårdnadsbudgeten, delas mellan landstingen och kommunerna. Om dessa delade huvudmannaskap avskaffades, skall man -- enligt våra beräkningar -- kunna spara i storleksordningen 3 miljarder, även om jag i mina motioner inte explicit har angett den siffran. Däremot har jag explicit angett siffran 20 miljarder under förutsättning att jag fick igenom alla mina förslag, vilket jag har reserverat mig för och som vi i morgon skall ha en omröstning om i kammaren. Men 3 av de 20 miljarderna inbesparas alltså på det här sättet.
Fru talman! Det sägs tyvärr upp en hel del läkare inom företagshälsovården, delvis beroende på att svenskt näringsliv går dåligt. Man har inte behov av så många företagsläkare. Men det sker nu en omprövning inom företagshälsovården av behovet av läkare. De läkare som frigörs har en utbildning som gör att de platsar väl som husläkare. Angånde de 3 miljarderna, angavs den siffran i en motion med Ian Wachtmeister som första namn. Detta belopp skulle sparas in vid det här budgetårets början, alltså den 1 juli 1992. Detta har inte följts upp. Antingen är det fråga om svek eller också har ni backat när det gäller möjligheterna att dra in dessa 3 miljarder. Men då skall ni också gå ut och tala om att ni hade fel från början, när ni gick ut i valrörelsen och utlovade så kraftiga besparingar.

Herr talman! Husläkarsystemet har i försök visat sig vara omtyckt av patienterna och kostnadseffektivt. Landstingsförbundet har ställt upp på det. Att det inte kommer förslag förrän till hösten beror just på de frågetecken som Ingrid Andersson här själv tog upp. Det finns vissa saker som behöver klaras ut innan man sätter husläkarsystemet i sjön. Det gäller just övriga personalkategorier, remissförfarande osv. Jag tog upp det i mitt anförande. SBU gör ett bra jobb. Men jag tycker att det är väl så viktigt att man i vården lokalt börjar arbeta med den självkritiska granskningen av vilka vårdprinciper man skall använda. Det visar sig på läkemedelsområdet att om man gör värderingarna ute i vården, tillämpas de också och efterlevs bättre än om det hela centralstyrs. Jag tror på en mix mellan centralt arbete från SBU och lokalt arbete. Vi tycker att den summa som är anslagen till SBU är rimlig. Förebyggande vård i husläkarsystem har i försök visat sig vara väl så genomförbar som i den primärvård vi har haft tidigare. Det har inte varit lätt att i primärvården prioritera förebyggande insatser. Det finns möjligheter att i båda typerna av system premiera det förebyggande arbetet. Avsikten är naturligtvis inte att störa pågående arbete i Aids-delegationen. Men det måste sättas upp ett datum för när en organisation formellt förs in i folkhälsoinstitutet. Vi har vid olika tillfällen försäkrat oss om att denna överflyttning inte skall hejda arbetet i Aids-delegationen och dess sekretariat. Det är en stor fråga, hur man stimulerar läkare att arbeta i hela landet. Jag hinner inte på dessa två minuter gå in på detta. Det handlar om arbetsstimulans, möjligheter till barntillsyn, jobb för båda, forskningsmöjligheter osv.

Herr talman! Att jag är förvånad över att man inte är klar över hur husläkarsystemet skall se ut och organiseras beror på att Folkpartiet under många år har drivit detta. Jag har på hemmaplan folkpartistiska landstingsråd som har lovat att det 1993 skall finnas husläkare. Jag tror inte att det löftet kommer att infrias. Det beror naturligtvis på att det inte kommit fram något förslag. Detta beror i sin tur på att man inte har klarat ut alla problem. Man har inte tänkt på att primärvården innehåller så många andra uppgifter som man måste se till att bibehålla. Det gäller inte minst det förebyggande arbetet och övrig personals ställning och arbetsuppgifter. Jag är övertygad om att SBU behöver mera pengar. Vi har i dag i utskottet beviljat ytterligare 2 miljoner för innevarande år. Vi tror att de pengarna kommer att behövas också nästa år. Vi tror att det är en bra sparbössa att stoppa dessa pengar i. Jag tror att SBU har mycket att ge i effektivisering, som ger oss resurser till andra saker som är viktiga att göra inom sjukvården. Avsikten är inte att störa Aids-delegationen, sade Barbro Westerholm. Nej, det tror jag inte heller. Därför vill jag gärna uppmana Barbro Westerholm att se till att påverka så att det sätts ut ett senare datum. Aids-delegationen arbetar mycket bra som den gör nu. Den är inte i behov av någon omorganisation.
Fru talman! Aidsarbetet mår väl av att inordnas i missbrukarprogrammet och programmet om sexuellt överförbara sjukdomar. Då programmen går i gång är det viktigt att HIV/aids-arbetet inlemmas i arbetet från början för att inte tappa tempo. Ingrid Andersson får det att låta som om husläkarsystemet inte har någon grund och är oprövat. Huvudprincipen är klar. Den är prövad. Men det finns en del marginella ting som är viktiga att ta ställning till -- barnläkarkompetensen, barnhälsovården och remissförfarandet. Jag ser inte några problem i att lösa detta till hösten. Men det är viktigt att lyssna på invändningar och synpunkter, så att det vi fattar beslut om och genomför blir bra. Det gäller i detta fall precis som när det gäller finansieringssystemen, där vi har tillsatt en utredning. Den här borgerliga regeringen lyssnar och tar till sig synpunkter. Regeringen är öppen för dem och för att inlemma bra förslag i det vi vill genomföra. Finansieringsfrågan är oerhört stor och genomgripande. Jag skulle tycka att det var helt fel om man inte hade en utredning, där man i demokratisk ordning arbetade fram förslagen.
Herr talman! Jag är också rädd för att Aidsdelegationen tappar tempo om man skall infoga den i en helt ny organisation som skall starta mängder av andra projekt. Det finns väl ingenting som hindrar att det nya folkhälsoinstitutet håller goda kontakter med Aids-delegationen i ett inledningsskede. Det kan passa mycket bra att inlemma Aids-delegationen senare, när det nya institutets organisation har fått sätta sig. Aidsdelegationen är inne i ett mycket viktigt skede, när vi pratar om EG, öppna gränser osv. Det är viktigt att Aids-delegationen får arbetsro. Det är ingenting märkvärdigt med husläkarsystemet, om det bara vore att välja sin läkare och få kontinuitet i läkarvalet. Det är arbete som pågår ute i landstingen. Vi har inte sett förslaget till hur regeringens husläkarsystem skall se ut. Jag befarar att det kommer att innebära en stor privatisering och att man tappar greppet om det förebyggande arbetet och övrig personals möjlighet att arbeta förebyggande. Det är oerhört viktigt att det finns kvar. Vårt sätt att organisera det förebyggande arbetet har betytt mycket för både barns och kvinnors hälsa. Vi får inte tappa bort det goda arbetet i den framtida sjukvården.

Herr talman! Jag vill säga till Rosa Östh att hon alltid kan lita på oss och på att vi skall komma med konstruktiva förslag. Det tycker jag att vi gör redan i dag, så egentligen skulle vi inte behöva ha den här utredningen, men nu finns den ju ändå. Jag tycker också att det skall bli intressant att sitta med i den utredning som handlar om sjukvårdens prioriteringar, men jag tror att det innebär ett oerhört svårt arbete. Ju mindre pengar sjukvården får och ju mer av systemskiften, förändringar och privatiseringar som sker, desto svårare tror jag att vårt arbete blir när det gäller att göra de rätta prioriteringarna. Jag skulle helst se att man jobbade med SBU och tog vara på den förändringskraft som finns ute i landstingen. Vi har klart för oss hur vi vill ha finansieringen av sjukvården. Det bör vara en skattefinansiering. Vi tycker att det är bra att landstingen har ett helhetsansvar när det gäller att planera för sjukvården. Sedan kan det ingå privata element i detta. Det behövs ett helhetsansvar för sjukvårdsplaneringen om vi skall få ut den sjukvård av systemet som vi tycker att människor är betjänta av. Vi vet ju att det florerar en hel del konstiga sjukvårdsprodukter ute på den fria marknaden, som vi inte minst ser som anmälningsärenden i ansvarsnämnden. Jag hoppas att den utvecklingen inte skall breda ut sig.

Herr talman! Johan Brohult talar om omstrukturering. Han hämtar ofta sina exempel från Holland och Tyskland. Jag vet inte om det är så bra att göra sådana jämförelser. I Tyskland besöker varje person en läkare 13 gånger per år. I Sverige gör vi det tre gånger per år. Det kan hända att vi går för sällan till doktorn i Sverige. Men jag tror att systemet i Tyskland, där man har betalt per besök, gör att doktorn får en önskan att se patienten många gånger. Läkaren sätter där t.ex. på plåster och sköter andra sådana saker. Jag tror inte att det är ett system som det är bra att ta efter här i Sverige.
Herr talman! Får jag förtydliga vad vi framhåller i våra motioner genom att referera till en del hemställanspunkter. Sjukvårdsproduktionen blir producentoberoende, vilket medför att produktion och finansiering skiljs åt. Man bör införa ett nationellt försäkringssystem som garanterar patienten vård. Det bör bli fri etablering, vilket möjliggör fri konkurrens. Patienten skall dock alltid vara skadeslös. Vi föreslår att man skall kunna bygga ålderdomshem som är en billigare vårdform än den nuvarande där patienten åker fram och tillbaka. Landstingens rätt att beskatta medborgarna skall upphöra, eftersom man har övergått till ett privat system. Man skall inte ha dubbla och ibland tredubbla huvudmannaskap, som försvårar. Detta var bara några exempel på genomgripande åtgärder. Det är alltså inte fråga om huruvida man besöker en läkare 3 eller 13 gånger per år. Det är fråga om en genomgripande organisation. Som jag har hävdat tidigare här i kammaren har vi förslag som gör sjukvården bättre. Om sjukvården blir bättre så blir den också billigare.
Herr talman! Johan Brohult har talat om olika förslag. Men jag tror inte att dessa förslag skulle göra sjukvården bättre. Jag tror inte på en förändring av finansieringen på ett sådant sätt som Johan Brohult beskriver den. Vi har sjukförsäkringar och finansiering över skatten. Landstingen har ett helhetsansvar. Den organisation vi har går mycket väl att utveckla. Mycket arbete pågår. Jag tror som sagt inte på Johan Brohults många förslag, särskilt inte när han hämtar inspiration från Holland och Tyskland. I dessa länder håller man faktiskt på att förändra sin organisation för att mera efterlikna vår.

Herr talman! I min motion SoU488 begär jag att samhället skall satsa mer på epilepsivården i vårt land. I Sverige finns ca 100 000 personer med epilepsi. Det innebär att de då och då kan få epileptiska anfall. Ett sådant anfall beror på en tillfällig störning i hjärnans funktioner, som uppkommer då en kraftigt förstärkt och okontrollerad nervimpuls sprider sig över hjärnbalken. Det finns många orsaker till epilepsi. Det innebär att vem som helst när som helst kan få epilepsi. Anfallet kan t.ex. bero på en huvudskada vid en trafikolycka. Skadan kan ha lämnat en ärrbildning i hjärnan som stör samspelet mellan nervceller och orsakar anfall. Sviter efter en svår förlossning, en hjärnblödning, en tumör eller en hjärnhinneinflammation kan också orsaka epilepsi. Många gånger kan man inte klarlägga orsaken. För många människor med epilepsi kommer anfallen så sällan att själva anfallet inte är det största problemet. De största svårigheterna vållas ofta av okunnighet, rädsla och fördomar som i århundraden följt epilepsin. Dessa fördomar har i Sverige fått särskild näring av den lagstiftning som infördes i mitten av 1700-talet och som förbjöd personer med epilepsi att gifta sig och skaffa barn. Äktenskapsförbudet grundades på antagandet att epilepsi var en ärftlig sjukdom. Trots att detta motbevisades av en svensk forskare 1928 dröjde det till 1969 innan äktenskapsförbudet upphävdes. Men skadeverkningarna kvarstår alltjämt. Erfarenheten ger sålunda belägg för att allmänheten grundlagt och bibehållit rent vidskepliga, ofta skräckblandade föreställningar om epilepsi. Att en föråldrad och diskriminerande lag tillåtits fortleva långt in i vår tid ålägger samhället ett särskilt ansvar att genom förbättrad epilepsivård stärka de epilepsisjukas ställning. I de utredningar som redovisats och refererats i socialutskottets betänkande slås fast att uppföljningar av omfattande operationsmaterial ger resultatet anfallsfrihet eller nästan anfallsfrihet hos 60--90 % av de opererade. Behovet av utredning inför epilepsikirurgi föreligger enligt de båda utredningarna för ca 12 000 personer inom epilepsipopulationen i landet. Av de utredda beräknas ca 3 000--5 000 behöva opereras. Operationsbehovet skall jämföras med den nuvarande operationskapaciteten, som är omkring 60 epilepsioperationer i hela landet. En stor del av de fall som kan komma i fråga för utredning och kirurgi utgörs av barn. Herr talman! Jag tycker att utskottet gör det lätt för sig då man åberopar ytterligare utredningar som skäl för att inte heller nu ta några initiativ med anledning av min motion. Den utredning som man i så fall väntar på har såvitt jag vet inte något uppdrag som berör epilepsikirurgin. Jag tycker att det finns starka skäl att göra något redan nu, inte bara vänta och se. Man brukar ju ofta tala om väntetider i sjukvården, men när det gäller epilepsi kan man verkligen tala om väntetider. Jag fick i dag med posten ett brev från Epilepsiföreningen i norra Älvsborg, där man uttryckte stor oro för att man i Älvsborgs läns landsting vill spara 25 % på epilepsivården. Detta är naturligtvis både oförskämt och omöjligt om man vill ta hänsyn till personer med epilepsi. Detta exempel visar att man inte bör vänta längre på åtgärder. Herr talman! Det finns alla skäl till en ökad satsning på epilepsivården nu. Detta gäller inte minst för barn med epilepsi och behov av epilepsikirurgi. Ett bifall till min motion 488 skulle ha skapat möjligheter för en sådan satsning.

Herr talman! Ny demokrati är verkligen historielöst när det gäller alkoholområdet och varför vi har de alkoholrestriktioner vi har i dag. Restriktionerna är naturligtvis tillskapade som en kompromiss mellan individuell frihet och solidariteten med dem som hamnat i ett missbruk eller är på väg dit, och med deras anhöriga. Det gjordes försök med försäljning av starköl i livsmedelsbutiker på Västkusten för ett antal år sedan. Det tog en ände med förskräckelse, vilket innebar att man avbröt försöket i förtid på grund av de missbruksbekymmer och skadeverkningar som där dök upp. Lördagsstängningen är också baserad på försök som visade att med lördagsstängt på Systemet minskade våldet mot kvinnor och barn på lördagskvällarna. Det fanns helt klara belägg för det. Då tyckte vi som var med om besluten i början av 1980-talet att bekvämligheten fick stå tillbaka för solidariteten med dem som drabbades på det här viset. Det är sådant som ligger bakom den alkoholpolitik som vi har varit överens om här i Sveriges riksdag. Nu skall alkoholkommissionen se över bestämmelserna. Vi skall naturligtvis inte ha meningslösa restriktioner. Men de här två som jag har tagit upp är ganska nya, och där finns klara belägg för de positiva effekter de har. Sedan till Systembolaget. Jag vet att Ny demokrati har irriterats på köerna och har räknat ut att det kostade 300, eller var det 500 miljoner att stå i kö där. Detta skall ställas mot de 100 miljarder som alkoholskadorna kostar det här landet varje år. Kunde vi minska de skadorna med bara en procent skulle mycket vara vunnet både i pengar och mänskligt lidande.
Herr talman! Enligt vår syn att se på saken, Barbro Westerholm, kan vi inte få ner alkoholkonsumtionen genom att ''låsa in'' alkoholen och ta oerhörda priser för den. Däremot tror vi att vi kan få ner alkoholkonsumtionen genom tre åtgärder: För det första genom en kraftig upplysning till ungdomar om att alkoholen är skadlig. För det andra genom en upplysningskampanj om att alkoholen kostar samhället 100 miljarder kronor. För det tredje skall vi politiker framför allt, när vi har talat om de här två sakerna för svenska folket, säga till dem -- de är nämligen absolut kapabla att klara av att ta emot en sådan upplysning -- att det nu är upp till dem själva att välja hur de skall göra. Vi har också i vår motion sagt detta. Det glömde jag tyvärr att påpeka. Många undersökningar säger att mörkertalet ligger på 15--20 %. Om man lever ute bland folk inser man att det måste vara helt fel. Det ligger nog snarare på uppemot 35--40 %. Hur skall vi göra när vi går med i EG och allting blir fritt? Barbro Westerholm måste ju förstå att alla då kommer att göra precis som man gör i Danmark, nämligen handla sitt öl utomlands. Vi måste ju någon gång anpassa oss, och någon gång måste vi faktiskt bemyndiga svensken.

Herr talman! Barbro Westerholm måste ju ändå inse att hembränningen har ökat kraftigt under de senaste tio åren, även om inte undersökningarna säger det. Jag kände för tio år sedan en, kanske två personer som sysslade med detta. Nu säger jag här att jag känner folk som bedriver brottslig verksamhet, men jag känner också personer som går mot rött ljus och sådana som kör för fort, så kom nu inte med några argument runt det! I dag känner jag, indirekt eller direkt, 10--15 människor som bränner hemma själva. Visst har detta ökat. Jag är ute bland byggnadsarbetare, jag är ute bland industriarbetare, och jag är ute bland chefer, och jag vet själv att det har ökat markant. Det är bara att öppna ögonen och se ut i samhället. Att reglera alkoholkonsumtionen genom exempelvis prisökningar fungerar inte när vi går med i EG, och det vet Barbro Westerholm mycket väl. Då kommer vi att få en mycket kraftig import genom privatpersoner. Man kommer att ta in 10-- 15 liter i formar bl.a. öl. Vi kommer att få precis samma problem som danskarna har. Jag tror personligen, och jag tror att också de flesta svenska tror och vet och känner att det är rätt, att det enda som hjälper är att upplysa folk om att det är problem med alkohol, att det leder till stora skadeverkningar i samhället och att det kostar mycket pengar för samhället. Titta bara vad som hände när vi hade en kraftig kampanj mot rökningen. Vad hände då, Barbro Westerholm? Jo, rökningen minskade markant. Så slutade upplysningskampanjen, och då har rökningen ökat igen. Vad vi skall göra är att avdramatisera alkohol. Det skall inte vara något hysch-hysch runt den, utan släpp den så småningom fri, och lär svenskarna att umgås med den på ett vettigt sätt genom att vi själva tar ansvaret för alkoholkonsumtionen! Det är den enda chansen att få ned konsumtionen.

Herr talman! Det blir flera inlägg i den här alkoholdebatten. Jag vill först understryka att jag inte är nykterist, men jag vill att man skall visa respekt för alkoholen som den vanebildande drog den faktiskt är. När det gäller åldersgränsen vill jag säga att det faktiskt finns djurförsök som tydligt visar åldersfaktorns betydelse i det här sammanhanget för hur stor risk man löper att bli beroende. Det kan kopplas till erfarenheter också på människa: Ju tidigare man börjar, desto större är risken för beroende, risken att de här nervbanorna -- beroendesystemen -- präglas att söka alkohol igen; man fastnar lättare i ett beroende. I USA finns det stater som har satt en åldersgräns på 21 år. Vidare finns det motioner i riksdagen om att höja åldern för att bli serverad alkohol på restaurang. Bakom det ligger de här fynden. Det blåser nu en alkoholliberal vind över Sverige -- det har det gjort av och till i vårt land hundratals år tillbaka; det går i vågor. När den vinden blåser har den i släptåg ett ökat bruk och ett ökat antal skador. Man förhärligar också situationen internationellt. Vi har internationellt sett låg frekvens kroniska skador jämfört med Frankrike, där hälsovårdsmyndigheterna är djupt oroade över det skademönster man har och över att franska ungdomar börjar ta efter svenska ungdomar i sitt drykesmönster och dricka sig berusade. Man är alltså orolig för att inte bara få de kroniska skadorna av alkohol utan också de akuta i samband med våldsbrott. Det är mycket sådant som man måste ta i beaktande när man diskuterar alkoholpolitiken, inte minst inför ett eventuellt EG-inträde. Det finns faktiskt inom EG krafter som önskar striktare former för umgänget med alkoholen för att minska skadorna.

Herr talman! Jag är väl medveten om behovet av information. Men om man informerar om en sak och talar om varför man vill att det skall vara si eller så skadar det inte med en liten gnutta logik, så att folk förstår sammanhangen. Man informerar i dag inte om logiken kring många av de bestämmelser som finns när det gäller bruket av alkohol. Sedan gäller det att få folk att respektera besluten. Jag tror inte att det finns någon svensk lagstiftning -- utom möjligen förbudet att gå mot röd gubbe -- som folk så totalt struntar i och skrattar åt som den svenska alkohollagstiftningen. Jag skulle vilja se den person på ett företag som för polisen anmäler t.ex. att en arbetskamrat sålt hembränd sprit. Skulle någon bli mobbad, skulle det i varje fall inte vara den som sålde den här spriten. Det är jag helt övertygad om. Tydligen har vi ordentligt missat detta med information i sådana här frågor.

Herr talman! Jag vill bara, eftersom jag tidigare glömde den saken, yrka bifall till reservation 15

Herr talman! Vi har nu att behandla en proposition som regeringen i all hast har arbetat fram. Johanssons departement, i vilken det föreslås att statens kärnbränslenämnd upphör som statlig myndighet den 1 juli 1992 och att verksamheten förs över till statens kärnkraftsinspektion. Vi socialdemokrater är naturligtvis beredda på att också offentlig verksamhet står inför förändringar. Men att på dessa områden göra de förändringar som regeringen föreslår tycker vi är väl magstarkt. Utan att ha skaffat sig kunskaper har regeringen visat prov på olika slag av förändringsmod inom ett område där många människor känner oro. Vi socialdemokrater tycker därför att det hela skall utredas noggrannare. Enligt oss socialdemokrater är det värdefullt att vi har en bred kompetens på många områden. Att lägga ner SKN och flytta över uppgifter till SKI behöver i och för sig inte uppfattas som ett misstroende gentemot SKI. Men det är tydligt att den borgerliga regeringen är för förändringar och att den anser dessa vara viktigare än säkerheten och tryggheten för allmänheten. Att låta verksamheten hos det vetenskapliga råd som nu är knutet till SKN flyttas till miljödepartementet ter sig också litet märkligt. Vi socialdemokrater har förstått att den borgerliga politiken främst går ut på att fatta så få politiska beslut som möjligt. Miljödepartementet kommer, om riksdagen fattar beslut i enlighet med vad en majoritet i utskottet vill, att få ta ställning till bl.a. omhändertagandet av det utbrända kärnbränslet. Tidpunkten för ett ställningstagande beträffande metoder och plats för det kärnavfall som skall tas om hand närmar sig. Det är i just sådana här frågor som vi har ansett det vara viktigt att det finns många aktörer med olika slag av kompetens och som oberoende av varandra kan anlägga synpunkter och har egna ansvarsområden. Vi vet ju att kärnfallsfrågan är en politiskt laddad fråga. Vi vet också att den här frågan massmedialt kommer att vara av stort intresse i framtiden. Därför måste det här arbetet bedrivas med väldigt stor öppenhet. Kompetens och organisationsfrågor inom myndigheterna är avgörande. SKN som en stärkt myndighetsorganisation kring kärnavfallet. Denna bedömning måste starkt ifrågasättas. Förslaget har arbetats fram internt i regeringskansliet och har under hand enbart remitterats till berörda myndighetschefer. Vi socialdemokrater ser det här förslaget som en besparing, eftersom inte hela det i dag aktuella anslaget till SKN fördelas på SKI och miljödepartementets utredningsanslag. I våra närområden finns det ju kärnkraftverk som många människor känner stark oro för. Med anledning av en motion som väckts har näringsutskottet pekat på att det är viktigt att de förberedelser som nu pågår leder till att ett multilateralt program kommer till stånd och till att vi kan vidta åtgärder för att på bästa sätt hjälpa våra grannar. I det läget är det oerhört viktigt att det finns en myndighetskompetens. Därför passar besparingar på detta område väldigt illa in. Jag yrkar bifall till de reservationer från

Herr talman! Jag blev förvånad när Jan Backman i slutet av sitt inlägg tog upp frågan om den politiska dimensionen i det vetenskapliga rådet. Den skulle enligt honom vara bra mycket viktigare än att ha en myndighet som har allmänhetens förtroende och som har en bred kompetens och stor integritet för att sköta de viktiga frågor som hör ihop med det vetenskapliga rådets verksamhet. Jag önskar att Jan Backman förklarar den politiska dimensionen. Utgörs den av Centerpartiet, eftersom det partiet har ansvaret för miljödepartementet, eller av de fyra borgerliga partierna?

Herr talman! I näringsutskottets betänkande om exportfrämjande verksamhet behandlas bl.a. Efter valet har den nya näringspolitiken inriktats mot generellt verkande åtgärder för att främja svenskt näringslivs konkurrenskraft, medan selektivt statligt stöd till branscher och företag avvecklas. I linje med detta inriktas exportrådets verksamhet mot större affärsmässighet, och statens bidrag minskas till hälften under den kommande treårsperioden. Exportrådet skall koncentrera verksamheten och främst inrikta sina åtgärder till att ge de små och medelstora företagen sådan exportservice som främjar deras export och internationalisering. För att underlätta för företagen att få effektivare service, bör samarbetet mellan exportrådet, utvecklingsfonder och handelskammare såväl i Sverige som i utlandet fördjupas och utvidgas. Styrelsen för exportrådet får sin ställning stärkt, och inslagen från näringslivet ökar. Eftersom små och medelstora företag skall prioriteras i exportrådets verksamhet, skall denna företagsgrupp finnas representerad i rådets styrelse. Likaså bör det finnas ledamöter med erfarenheter från utvecklingsfonder och handelskammare i styrelsen -- allt för att förstärka samarbetet mellan dessa organ. Vid behandlingen i näringsutskottet har Ny demokrati och Socialdemokraterna i två hänseenden fallit i varandras armar på ett sätt som föranlett oss borgerliga partirepresentanter i utskottet att reservera oss. I den första frågan, angående uttalande till regeringen om förtydligande av exportrådets särskilda ansvar för de små och medelstora företagen, anser jag att det hela mest liknar ett stort slag i luften. Regeringen har med all önskvärd tydlighet slagit fast att ''de små och medelstora exportoerfarna företagen bör prioriteras i rådets verksamhet''. Detta genomsyrar hela propositionen, och jag utgår från att exportrådets medel kommer att användas i linje med regeringens intentioner. Den minskning av bidragen som görs får inte gå ut över exportservicen till små och medelstora företag. Även när det gäller den andra frågan, att ledamöter från de små och medelstora företagen och utvecklingsfonderna bör ingå i styrelsen, finner jag att uttalandet till regeringen är som att slå in en öppen dörr -- alltså ett nytt slag i luften. Regeringen har även framhävt vikten av samarbete mellan utvecklingsfonderna och exportrådet. Här vill Ny demokrati och Socialdemokraterna reservera särskilda medel för ändamålet. Därmed vill man styra medel från exportrådet över till utvecklingsfonderna. Det förvånar mig inte så mycket att Socialdemokraterna vill styra, ställa och dirigera uppifrån hur medel skall användas och hur samarbete skall ske. Styrningstendenserna känner vi igen från många andra områden. Men jag har svårt att förstå att Ny demokrati, som i valrörelsen raljerade över politikerstyrning och illustrerade med staplade ölbackar hur denna förkastliga verksamhet går till, nu bidrar med nya ölbackar. Medan vi på den borgerliga sidan anser att det är de berörda organisationerna och marknadens krav som bäst kan garantera att medlen till exportrådet används på effektivt sätt, vill näringsutskottets nyfunna majoritet binda upp medel och berörda samarbetspartner på just det fyrkantiga sätt som en ölback blivit sinnebilden av. Ännu tydligare blir detta av det som föranlett vår andra reservation. Här gäller det krav på uttalande till regeringen om exportrådets befattning med turistfrågor. När det gäller insatser för turistnäringen har riksdagen nyligen beslutat om bildandet av ett nytt turistbolag, Swetrack. Genom att sprida allmän utlandsinriktad Sverigeinformation och genom att bistå med sådana exportfrämjande marknadsföringsinsatser som kommer turistbranschen till del skall Sverigebilden utomlands stärkas. Staten har anslagit medel för upphandling hos Turismen som tjänstenäring omfattas av exportrådets verksamhet. Ett närmare samarbete mellan exportrådet och Svenska Institutet liksom med det nya bolaget bör etableras. Störst effektivitet uppnås när efterfrågan på tjänster från de berörda företagen får styra inriktningen och omfattningen av marknadsföringen utomlands. Politisk klåfingrighet, som sätter marknaden ur spel, gagnar inte vare sig exportfrämjande eller turistnäring. Ny demokrati och Socialdemokraterna visar liten tilltro till marknaden och kräver ''samlade grepp'' och att det utarbetas ett ''preciserat mål'' och dessutom att det skapas ett ''Sverige-hus'', en ny myndighetsorganisation av synnerligen diffus art. De stora dragen i regeringens proposition liksom minskningen av bidragen till exportrådet accepteras. Men lusten att uppifrån organisera, dirigera, styra och ställa på näringslivets område, något som i mångt och mycket varit ett kännetecken för Socialdemokraterna, har uppenbarligen gripit även Ny demokrati. Nog finns det skäl att fråga sig vad som egentligen hänt med det partiet. Jag kan bara konstatera att efter knappa sju månaders sejour i riksdagen agerar Ny demokrati på precis det sätt som man så ofta ironiserat över. Herr talman! Jag yrkar bifall till de två reservationerna i betänkandet.

Herr talman! Efter att ha lyssnat till de två senaste talarna kan jag konstatera att vi faktiskt är överens om det mesta i det här betänkandet. Vi är överens om satsningen på små och medelstora företag, om vikten av samarbete mellan de olika organisationerna och om hur styrelsen bör se ut. Men vi är inte överens om graden av den statliga styrningen av arbetet som vi vill se utfört. Vi från den borgerliga majoriteten vill att man skall ange ramarna. Sedan anser vi att det är exportrådet och berörda myndigheter som bäst har den kompetens som behövs för att det här arbetet skall bli effektivast möjliga och ske på bästa sätt.
Herr talman! Jag vill peka på en märklig motivering i er reservation: ''mot förslaget om en samordningsutredning av de lokala Sverigeresurserna på utlandsmarknaden''. Ni talar om fördelen med valfriheten i det nya systemet, att företagen kan välja mellan olika alternativ som samarbets eller kontaktorgan, bl.a. handelskammaren, exportrådet, etc. Det visar enligt min uppfattning att ni missat poängen i utskottsmajoritetens förslag och idéer, t.ex. Självfallet kommer olika behov av service, svensk kultur, turism och industri också fortsättningsvis att kunna tillgodoses genom våra tidigare etablerade institutioner såsom Svenska Institutet, exportrådet och handelskammaren, men vår lösning -- som vi ser fram emot att se förverkligad -- med idéen om de lokala Sverigehusen ger förhoppningsvis både bättre resultat och lägre kostnader. Det finns också andra lösningar som kan initieras av regeringen genom de utredningar och förslag som vi förespråkar.